Herr talman! Wiwi-Anne Johansson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att förhindra att fler människor drabbas av absurda krav på återbetalning av försörjningsstöd och skatt när det är Försäkringskassan som har gjort fel. Precis som Wiwi-Anne Johansson säger är det olyckligt att människor som redan befinner sig i en svår situation hamnar i ett än mer utsatt läge. Jag har talat med Försäkringskassan och de medger att myndighetens interna riktlinjer om hur skatt ska dras i de fall då retroaktiva utbetalningar görs inte är tillräckligt tydliga. Detta har olyckligtvis inneburit att Försäkringskassan dragit för lite skatt i en del fall, vilket resulterat i restskatt hos Skatteverket. Försäkringskassan har tagit kritiken på stort allvar. Myndigheten har redan nu påbörjat ett arbete med att vidta åtgärder för att förhindra att detta sker igen. Myndigheten har även varit i kontakt med ombuden, Skatteverket och kommunen för att hitta en så bra lösning som möjligt för dem som har drabbats. Försäkringskassan har även informerat mig om att man kommer att se över de interna riktlinjerna om hur skatt ska dras i de fall när retroaktiva utbetalningar och andra löpande utbetalningar görs samtidigt. Försäkringskassan avser också att tydliggöra för handläggarna att de ska ta kontakt såväl skriftligt som muntligt med individen vid utbetalning av stora utbetalningar för att informera om skattemässiga konsekvenser. Härutöver tänker Försäkringskassan utveckla sitt samarbete med Skatteverket och tillsammans med dem skapa generell information som kan skickas till de försäkrade i liknande fall. Avslutningsvis kan jag konstatera att med de svar jag fått från Försäkringskassan gör jag bedömningen att några initiativ från min sida inte är nödvändigt.
Herr talman! Tack så mycket, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll! Anledningen till att jag uppmärksammade den här situationen var säkert av samma anledning som många andra uppmärksammade den. Det var flera mediereportage om Gun Hamberg som blev skyldig att återbetala 40 000 kronor till Skatteverket. Det är ett orimligt stort belopp, när man har väntat i flera år på återbetalning och på att få rätt mot Försäkringskassan. Vi tycker ju båda här att det är orimligt. Så kan det inte vara. Även Försäkringskassan och Skatteverket tyckte några dagar senare att det var orimligt. Däremot är jag inte lika säker som Annika Strandhäll på att saken nu kommer att lösa sig för alla, och det är faktiskt ganska många som drabbas. Det är inte bara en sak för Skatteverket och Försäkringskassan. Det handlar också om andra återbetalningskrav, och i många fall rör det sig inte alls om de summor som jag nämnde tidigare. För de personer som vi talar om är hundralappar stora pengar. Man får dessutom vänta i åratal på att få rätt. Jag har varit i kontakt med bland annat Bräcke Diakoni som organiserar ett flertal personliga ombud. De kan beskriva hur situationen är för flera av dem som de är personliga ombud för. Vid en snabbenkät visade det sig att det runt om i länet finns ett fyrtiotal som har drabbats på liknande sätt, fast inte av så höga belopp. För alla drabbade är, som sagt, hundralappar viktiga. En del går faktiskt också minus på att överklaga för att få rätt mot Försäkringskassan. Detta är fullständigt orimligt. Efter ett par år kan det komma som ett brev på posten återbetalningskrav när det gäller bostadsbidrag som i efterhand visade sig vara för stora. Jag ifrågasätter om man verkligen kan kräva dessa pengar, och nu pratar vi alltså inte om Skatteverket. Jag hoppas att man där kan periodisera på ett bättre sätt, så att det inte blir kvarskatt på de pengar som har utbetalats. Jag har fått olika exempel från Bräcke Diakoni. En kvinna fick under flera år vänta på ett beslut om sitt överklagande. Hon var tvungen att skjuta upp tandvård, glasögon som hon så väl behövde och hon blev - vi pratar alltså om bräckliga människor som redan är sjuka - kraftigt psykiskt försämrad och fick diagnosen posttraumatisk stress, detta relaterat till att hon överklagade ett redan undermåligt beslut av Försäkringskassan. Det räcker inte med att lita på att Försäkringskassan och Skatteverket gör upp om detta. Det behövs andra åtgärder. Jag kan i dag inte exakt säga vad det är som krävs. Men jag skulle gärna vilja veta om socialförsäkringsminister Annika Strandhäll anser det vara rimligt att helt slopa återbetalningskravet när det till exempel gäller bostadsbidrag i de fall där den enskilde har gjort helt rätt.

Herr talman! Det är naturligtvis väldigt tragiskt när det händer sådant här. I det aktuella fallet var det en kvinna som hade överklagat ett beslut och där överklagandet hade bifallits. När man har vunnit striden blir det extra olyckligt att få restskatt. Det är väldigt viktigt att se till att detta inte händer igen. Det är naturligtvis också väldigt olyckligt för dem som har fått för mycket i bostadsbidrag och måste betala tillbaka. Man måste nog se Försäkringskassan som en helhet. Det är oacceptabelt när det sker fel, och det finns ingen ursäkt för det. Samtidigt måste man vara medveten om att det har varit en väldigt pressad arbetssituation på Försäkringskassan. Att försöka förbättra arbetsmiljön för de anställda tror jag kan vara en viktig del i att förebygga att det begås fel. Även om fel alltid är oacceptabla tror jag att det är lättare att fel begås i en miljö där personalen har en stor arbetsbörda med många fall per person och själv riskerar att gå in i väggen och bli sjukskriven. Som ministern tydliggör ska i fortsättningen information ges både skriftligt och muntligt. Förutsättningen för det är att arbetsmiljön är rimlig så att man har tid att göra det. Jag tror att det blir ett viktigt arbete framöver att se till att arbetsmiljön blir rimligare. Förhoppningsvis ska det inte finnas lika många fall som man behöver överklaga. Dels måste allt gå rätt till, dels måste det bli en rimligare situation framför allt för dem som är sjuka. Det måste vara lättare att kunna vara sjukskriven när man verkligen är sjuk och inte bli utförsäkrad för att en viss tid har uppnåtts. I så fall ska det handla om att man blivit frisk, och då är det rehabilitering som ska till. Det handlar inte om att kasta ut folk ur försäkringen. Även om man slår fast att det är oacceptabla fel som har begåtts måste man samtidigt se till att det inte händer igen. Dessutom måste man se till att arbetsmiljön för personalen blir rimligare och att fler kan få rätt från början så att de inte behöver överklaga. Det ska finnas rimligare regler. Det sammantaget tror jag kan göra att det blir färre sådana tragiska fall som vi sett. Vi får inte heller glömma att det är en stor tragedi för dem som blivit utförsäkrade. Även om allt gått till enligt regelverket är det en fruktansvärd situation att vara allvarligt sjuk och utförsäkrad, kanske tvingas vända sig till socialtjänsten och i bästa fall få försörjningsstöd alternativt leva på sin familj. Det kan leda till en ekonomiskt hårt pressad situation. Min förhoppning är att man ser över situationen i hela Försäkringskassan. Jag hoppas att vi får igenom vår budget så att vi kan göra de förändringar som behövs. Tyvärr föll ju vår budget, och då föll också våra förslag om att förbättra villkoren inom Försäkringskassan. Jag hoppas att vi kan besluta om det så att det kan börja gå åt rätt håll.
Herr talman! Det är helt riktigt som Wiwi-Anne Johansson säger, att för de människor vi här talar om spelar hundralappar och kanske även femtilappar roll. Jag är fullt införstådd med det. Det är oerhört olyckligt när sådana situationer uppstår. Det jag i mitt svar fokuserat på är det som Wiwi-Anne Johansson pekar på i interpellationen och som kopplar till inslagen i de explicita fallen. Utifrån det har jag som sagt varit i kontakt med Försäkringskassan, som meddelat att de i det här fallet uppenbart gjort fel och nu har för avsikt att försöka rätta till det. Som jag sa inledningsvis har Försäkringskassan också varit i kontakt med ombuden och med dem diskuterat de enskilda fallen för att se hur de ska kunna hitta kloka och bra lösningar för de enskilda individer som drabbats. Försäkringskassan har också informerat dem om möjligheten att begära skadestånd hos Försäkringskassan. Dessutom har de varit i kontakt med kommunen för att undersöka möjligheten att i det här fallet återbetala medlen till den försäkrade så att skatteskulden i sig kan regleras. Däremot är det för mig nya uppgifter som Wiwi-Anne Johansson hänvisar till beträffande Bräcke Diakoni, att det finns fler fall. Den uppgift som jag fått från Försäkringskassan är att det här är väldigt sällsynt. Jag kommer naturligtvis att följa upp detta ytterligare, liksom de åtgärder som Försäkringskassan sagt att de vidtagit och har för avsikt att vidta. Jag kommer inte att luta mig tillbaka utan följa upp det noggrant. När det gäller det som Wiwi-Anne Johansson pekar på beträffande bostadsbidrag och felaktiga utbetalningar kommer vi inom kort att skicka den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen på remiss. Där finns bland annat ett förslag om införande av så kallad e-inkomst. Försäkringskassan uppger att det skulle förenkla för dem så att de kunde göra mer korrekta utbetalningar och minska den här typen av fel. Det kommer vi att följa, och naturligtvis kommer vi att ta del av de remissvar som vi får på utredningen. Jag vill peka på det som Hillevi Larsson för fram om situationen för Försäkringskassans anställda. Vi måste givetvis se till att myndigheten har de bästa förutsättningarna att kunna göra sitt arbete så korrekt och noggrant som en myndighet måste göra. Vi vet att Försäkringskassan har en ganska ansträngd situation, inte minst med tanke på den ökade ohälsan. Det gör att de fokuserar mycket av sina resurser på till exempel utbetalningar av sjukpenning. Jag hoppas att Wiwi-Anne Johansson trots allt kan känna tillförsikt i att vi från regeringens sida tar den här frågan på största allvar.
Herr talman! Rubriken på min interpellation var Orimliga återbetalningskrav . Jag tog min utgångspunkt i ett specifikt fall, men det är inte det specifika fallet vi behandlar i riksdagen. Det sköts på annat håll. Jag tror säkert att Försäkringskassan och Skatteverket ordnar upp det med just den personen eftersom det fått stor uppmärksamhet i medierna. Men det kan inte vara så att det bara är de fall som får stor uppmärksamhet medialt som kommer att åtgärdas. Det har mycket riktigt kommit nya uppgifter. Efter det att jag hade ställt min interpellation fick jag ett flertal mejl från personliga ombud som vittnar om svårigheterna. De frågar sig om de verkligen ska hjälpa sina uppdragsgivare med att överklaga Försäkringskassans beslut när det dels är risk för att det hela drar ut på tiden, dels finns risk för återbetalningskrav. Då behöver det inte handla om återbetalningskrav i storleksordningen 40 000 kronor. Det räcker med några enstaka tusenlappar för att situationen ska bli katastrofal för dessa personer. Vi vet att det är fråga om människor som redan från början är mycket sköra, som ofta har haft sjukersättning eller vägras få det. Det är klart att flera saker behöver ändras. Vi har orimligt hårda krav för att få sjukersättning. Det var den tidigare borgerliga regeringen som införde det systemet. Hillevi Larsson tog upp att det redan finns utförsäkrade och vad som händer med dem. Det handlar om människor med mycket små marginaler. Det är också människor som ofta har en psykiatrisk funktionsnedsättning och därför inte klarar av den väntan det innebär. Jag vet flera exempel på människor som har skuldsanering som uppskjuts och som lever på försörjningsstöd. Det handlar om att ta tag i helhetsbilden. Också jag tycker att det är viktigt att Försäkringskassan har en bra arbetsmiljö - det ska helst alla ha - så att de kan fatta rimliga beslut. Men det handlar inte bara om att ha en rimlig arbetsmiljö för att kunna fatta beslut. Vi måste dessutom ha regler som gör att besluten blir bra för den enskilda individen. Jag tror mig förstå att Annika Strandhäll kommer att titta vidare på det här, för det rör som sagt inte bara några enstaka mediala fall. De uppgifter jag har fått, att det finns ett fyrtiotal fall som personliga ombud känner till, kan säkert verifieras. Det är fall i annan storleksordning, men det är dags att också ta tag i dem. Det handlar inte alltid om att Skatteverket tagit ut en engångsskatt, utan det handlar om att återbetalningskraven blir orimliga. Det finns domar som gör det möjligt att inte ha så hårda återbetalningskrav, till exempel när det gäller bostadsbidraget. Det finns alltså all anledning att se över frågan. Jag hoppas få en försäkran om att så kommer att ske och att man inte slår sig till ro med att Skatteverket och Försäkringskassan kommer att ordna det. Det tror jag att de kommer att göra i vissa fall, men det måste nog även till lite andra förändringar.
Herr talman! Jag tyckte att det lät väldigt hoppingivande med e-inkomst som ett sätt att se till att det blir mer korrekta beräkningar. Hur man beräknar inkomst är ett problem inom flera myndigheter. Ibland finns det en eftersläpning också. Man kanske till och med ser två år tillbaka i tiden, och så kan inkomsten ha förändrats. Det här ställer till det. Folk får inte tillräckliga ersättningar som de kan leva på, men man kan även bli återbetalningsskyldig i efterhand om det går snett. Jag tror att detta är viktigt. Sedan måste vi få bättre samordning mellan myndigheterna. Det säger också Annika Strandhäll. Det måste bli ett bättre samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket, för det är där en stor del av problemet har uppstått. Om då Skatteverket har möjlighet att se till att det blir rätt från början ligger det i allas intresse att Skatteverket också blandas in redan från början. Det är lättare att förebygga än att komma in när skadan är skedd, och därför ska man såklart så långt som möjligt arbeta förebyggande. Inte minst gäller det att försöka hjälpa de personer som drabbats väldigt hårt. Man överklagar ett mål och vinner, och så slutar det med att man får restskatt. Det är orimligt. De personerna måste man om möjligt hjälpa. Men det allra viktigaste tror jag är att förebygga att fler hamnar i den här knipan. Då gäller det att jobba långsiktigt.

Herr talman! Wiwi-Anne Johansson och jag är nog väldigt överens ändå när det handlar om det specifika fall som vi har utgått från i vårt svar till Wiwi-Anne Johansson och de personer och det inslag som det gällde. Jag tror att det kommer att gynna både dem och andra personer att man får ett utökat samarbete i de här frågorna mellan Skatteverket och Försäkringskassan. Jag har också i mina samtal med Försäkringskassan upplevt att man tar de här situationerna på största allvar. Naturligtvis måste det pågå ett ständigt förbättringsarbete för att i så stor utsträckning det någonsin är möjligt säkerställa att människor inte kommer i kläm eller faller mellan stolarna. Det åligger naturligtvis mig som minister att hela tiden följa detta och ha en kontinuerlig dialog med Försäkringskassan och andra intressenter kring hur vi åstadkommer det här i så stor utsträckning som möjligt. När det gäller frågan om sjukförsäkringen, som Wiwi-Anne Johansson snuddade vid, kan jag säga att vi har varit väldigt tydliga med att vår ambition är att tillskapa en mänsklig sjukförsäkring. Det innebär att människor ska kunna känna trygghet såväl ekonomiskt som i fråga om att vid sjukdom få stöd att komma tillbaka till hälsa och arbete. Det är min uppgift och den här regeringens absoluta ambition att åstadkomma detta under den här mandatperioden. Inom kort kommer vi att remittera Parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där det finns flera intressanta delar. Det handlar om hur vi kan få en förbättrad sjukförsäkring, men också om e-inkomst, som jag berörde tidigare och som jag tror kan förbättra inte minst möjligheterna för Försäkringskassan att göra korrekta utbetalningar. Jag ser fram emot att få remittera utredningen och förhoppningsvis också så småningom få genomföra en del av de förslag som finns i den.
Herr talman! Jag tror inte att vi har någon avgrundsskillnad mellan oss när det gäller hur vi vill att de här personerna ska få bäst hjälp. Men som en av dem som satt i Socialförsäkringsutredningen under två och ett halvt år av dess fyra och ett halvt år långa historia kan jag säga att jag inte tror att e-inkomst kommer att förändra just det här. E-inkomst kommer att vara bra på många olika sätt om det genomförs, men vad vi pratar om här är till exempel människor som under tiden då de överklagar Försäkringskassans beslut lever på försörjningsstöd. Det handlar inte om att man plötsligt har fått en jättehög inkomst eller en höjd inkomst över huvud taget. Det handlar om människor som överklagar beslut, till exempel för att de inte fått sjukersättning, och står helt utan försörjning. Då får de försörjningsstöd, som är lågt, och ett högre bostadsbidrag. Mycket handlar naturligtvis om att man väntar under väldigt lång tid. Det blir retroaktiva återbetalningskrav, och så får man betala för mycket skatt på ett bräde. Det sistnämnda tycker alla är absurt. Men det handlar också om att se till att ingen går minus. I dag är det faktiskt så att ett flertal personer går minus. Det blir en anspänning för personer som redan är sjuka, så att de blir sjukare under den här tiden. Vi måste naturligtvis se över grunderna till att få sjukersättning, för det är ofta precis det som ställer till det. Det tror jag också att Annika Strandhäll vill; jag känner till hennes ståndpunkt när det gäller utförsäkringar. Det fyrtiotal fall som vi känner till i detta sammanhang hoppas jag att man kommer att se över. Det räcker inte med att ett typfall blivit känt.